Fru talman! Biståndsministern har angivit fyra olika biståndspolitiska målsättningar. En av dessa är en demokratisk samhällsutveckling. Många andra talare har berört det problemet. Från moderat sida har vi bl.a. efterlyst en strategi för just demokratisk utveckling. Det har också talats mycket här i dag om respekt för mänskliga rättigheter. Från moderat sida har vi också efterlyst ett bistånd som är mindre regimorienterat än det nuvarande. Jag tänker uppehålla mig alldeles speciellt vid Angola. Angola — eller rättare sagt MPLA-regimen där — är ett utomordenligt gott exempel på en missriktad u-hjälp. Det kommunistiska Angola är inte demokratiskt och har inte någon demokratisk utveckling eller ens respekt för mänskliga rättigheter. I två olika rapporter har Amnesty International kritiserat de missförhållanden som råder. Angola har betecknats som Afrikas Vietnam. Men varken i propositionen eller utskottsbetänkandet sägs någonting om det veritabla inbördeskrig som pågår där. I propositionen tar man alldeles uppenbart klart parti för den kommunistiska regimen. Man talar i litet vaga ordalag om att upprensningsaktioner och sabotagehandlingar förekommer, men inte med ett ord nämns att här pågår ett krig mellan två olika arméer. Vi har dels UNITA, som till sitt förfogande har ca 50 000 man, dels den kommunistiska regimen, som förfogar över en armé på mer än 100 000 man inkl. kubaner och andra utlänningar. Det verkar som om det ännu inte i vår avlägsna del av världen funnes något större intresse för det som händer i den här delen av Afrika. Tre år i rad har jag motionsvägen tagit upp Angolafrågan. Jag har nu anledning att tro att den under den närmaste framtiden kommer att bli bra mycket mer uppmärksammad än vad som har varit fallet tidigare. Låt mig erinra litet grand om bakgrunden! Redan på 1960-talet hade vi tre olika befrielserörelser i Angola. Det var dels det marxistiska MPLA, i huvudsak koncentrerat till huvudstaden Luanda och framför allt lett av mulatter, dels FNLA under Holden Roberto, som större delen av tiden satt i Zaires huvudstad, och dels UNITA under ledning av dr. Jonas Savimbi, som till en början hade låtit sig utbildas i Kommunistkina och lärt åtskilligt av Mao Zedongs strategi och taktik. När statskuppen inträffade i Portugal 1974 var frågan: Vad skulle nu hända i landet? I det s.k. Alvor-fördraget — som fått sitt namn efter Alvor, en stad på den portugisiska kusten — som sedan bekräftades i ett annat fördrag, nämligen Nakuru-fördraget, kom de tre befrielserörelserna överens om att bilda en övergångsregering med deltagande från alla de tre olika rörelserna. Sedan fria val hållits skulle den regering träda till som hade det verkliga stödet i landet. Övergångsregeringen kom till men kunde aldrig fungera. Redan från början saboterades dess verksamhet framför allt från MPLA:s sida. FNLA — det skall också sägas — deltog också aktivt i olika strider redan vid den tidpunkten, medan å andra sidan Savimbi och UNITA framstod som medlare. Det var också Savimbi som kunde räkna på ett kompakt stöd från den afrikanska enhetsorganisationen OAU, och inte minst från grannlandets president Kenneth Kaunda, som alltid varit en av Savimbis största supportrar. Några fria val kom aldrig till stånd. I stället grep MPLA makten med våld. Man hade redan i augusti 1974 fått de första vapensändningarna från Sovjetunionen, och redan i mars 1975 fanns de första kubanerna på plats. När självständighetsdagen kom var det redan flera tusen kubaner som var beredda att ställa upp och slåss på MPLA:s sida. Detta gjorde att FNLA snabbt krossades av MPLA, medan däremot Savimbi och UNITA kom att dra sig tillbaka till den gerillakrigföring som man så framgångsrikt tidigare hade bedrivit mot portugiserna. Successivt lyckades emellertid Savimbi och UNITA bygga upp den del av landet som man håller, och i dagsläget utgörs den befriade delen av Angola — den del som Savimbi behärskar — av cirka en tredjedel av ytan. Regeringssidan behärskar ungefär en tredjedel, medan den återstående tredjedelen är omstritt land. MPLA skulle sannolikt inte sitta en enda sekund om man inte hade tillgång till kubanska legoknektar, i dag till ett antal av ca 40 000, vartill kommer ryssar, östeurpéer och nordkoreaner. Sovjet pumpade under åren 1984-1985 in vapen för 15 miljarder kronor. Det är alltså här inte fråga om några små bataljer — det är fråga om ett krig där man har tillgång till de mest moderna och effektiva vapen av alla slag. Det är inte, som Bengt Silfverstrand sade, ett gulnat foto av Marx som i det här fallet skrämmer — det är de påtagliga realiteterna, där Moskva hittills har kunnat ta hem det mesta av spelet. UNITA har på sitt territorium byggt en provisorisk huvudstad, Jamba. Dessutom har man nu en reguljär armé plus halvmilitära förband. Därtill kommer en infrastruktur som är rätt imponerande. Här finns sjukhus och här finns skolor. Man räknar med att det i föroch grundskolorna finns 210 000 elever och över 7 000 lärare. Man har en gymnasieskola där ungefär 2 000 elever studerar. Allt detta nämner man med stolthet, likaså att man har en lärarhögskola och en särskild jordbruksskola och även specialskolor. Vore detta inte värt att stödja för svenskt vidkommande? Är det rimligt att Sverige ensidigt stöder en så ensidigt våldsorienterad regim som den i Angola? Är det rimligt att Sverige här står som den största bidragsgivaren efter Sovjetunionen? Borde vi inte ha lärt litet grand av norrmännen, som efter att ha studerat förhållandena på plats konstaterade att Angola inte var någonting för Norge att ge bistånd till? Borde inte Sverige i stället försöka agera för att få slut på det krig som förs? Borde inte Sverige kunna stödja UNITA och Jonas Savimbi i hans två enda stora målsättningar, nämligen: Ut med alla utländska trupper ur landet, och: Fria val? Propositionen talar nu bevars om sydafrikanskt stöd till UNITA men säger inte ett ord om det massiva sovjetryska stödet, inte ett ord om de tiotusentals kubaner och andra kommunister som finns på plats. UNITA har under årens lopp kunnat få stöd från många olika håll. Jag nämnde inledningsvis Kommunistkina, vars stöd dock upphörde. Man har fått stöd från Zambia, från Kenyatta, var en av de främsta supportrarna, från Zaire, Marocko, Elfenbenskusten och Senegal. Under de allra senaste åren har man också fått stöd från USA. Nu kommer uppenbarligen också en viss hjälp från Sydafrika. Skulle vi låta kubanerna massakrera oss hellre än att ta emot hjälp från Sydafrika, sade Savimbi. Man var inte särskilt tilltalad av att få titeln postuma revolutionärer, och det kanske är förståeligt. Savimbi har under åren 1986-1987 haft stora diplomatiska framgångar i USA men också i Europa, där han besökte Europaparlamentet och den franske premiärministern samt nationalförsamlingens talman. För en vecka sedan upprättade man också ett särskilt Pariskontor. Hans vädjanden tycks alltså bära frukt. Dessa vädjanden har återgivits i en bok som kom ut i slutet av förra året. Författaren är den mycket välkände Afrikakännaren och journalisten Frank Bridgland, och boken heter ”Jonas Savimbi, A Key to Africa”. Låt mig citera vad Savimbi säger om stöd från Sydafrika: ”UNITA kämpar för ett fritt, oberoende och demokratiskt Angola. Vi slåss mot kubaner och sovjetryssar, som förnekar oss rätten till vår nation. Ja, UNITA tar emot hjälp från republiken Sydafrika, men det är hyckleri av Sovjet att påstå, att detta betyder att vi på något sätt gillar Pretoriaregimen. Vi motsätter oss apartheid. Lyckligtvis är det en död ideologi. Den kan inte exporteras. Gud bad inte om vårt tillstånd, när han placerade Angola på Afrikas sydvästkust. Vi behöver hjälp utifrån, även om den kommer över den namibiska gränsen. Jag vill påminna kommunisterna om att Stalins accepterande av krigsmateriel från Amerika och Storbritannien under andra världskriget inte betydde ett godtagande av den liberala demokratin för Stalins vidkommande. Vi ber om ert politiska och diplomatiska stöd. Vi behöver er för att i FN och andra internationella fora kunna framhärda i att kubaner och Sovjetryssar måste lämna Angola och de utlovade fria valen komma till stånd. Underskatta inte betydelsen av ert beslut, ty Angola är Afrikas Mänchen. Tro inte, att Zaire, Zambia, Botswana och Namibia kommer att stå kvar i västlägret, där de står öga mot öga mot en Sovjetbas i Angola, som inte möter motstånd. De kommer att tvingas till politisk anpassning till Sovjet på samma sätt som större delen av Östeuropa kom att domineras av nazisterna 1938 utan att ett skott avlossades. Det är därför jag säger, att UNITA är nyckeln till Angola, Angola är nyckeln till Afrika, och Afrika är nyckeln till Västerlandet. Jag är inte ensam om denna bedömning. Sovjet instämmer.” Man kunde hoppas att det nu hade funnits möjligheter att få ett slut på kriget och få till stånd en överenskommelse mellan UNITA och regimen i Luanda. Det som ingett förhoppningar under den senaste tiden är framför allt Benguelajärnvägen och dess framtid. Savimbi, som kontrollerar den fullständigt, har sagt att man är beredd att på nytt låta denna järnväg öppnas. Den betyder ju mycket för både Zaire och Zambia. Förutsättningen för dess öppnande är att garantier ges mot militära transporter. Det tycks som om Luanda inte varit beredd att acceptera detta, och kriget fortsätter. Fru talman! Det MPLA-styrda Angola är raka motsatsen till ett land där demokratisk utveckling främjas. Genom vårt stöd till kommunistregimen i Angola motverkar vi det demokratiska västerlandets och därmed våra egna intressen. Det finns alltså all anledning att motsätta sig det stöd till Angola som inte är humanitärt motiverat. I motionen U235 yrkar jag att ingen förlängning skall ske av biståndsavtal och inte heller några nya avtal tecknas. Humanitärt bistånd däremot skall utgå till hela Angola, också till de av UNITA behärskade områdena. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till motion U235 och i övrigt till de moderata reservationerna.

Fru talman! Birger Hagård talar för stöd till UNITA. Liksom vi andra vet han att UNITA överlever som gerillaorganisation endast därför att den får stöd av framför allt den vita fascistregimen i Sydafrika. Jag noterar att P. W. Botha och hans apartheidregim har fått en megafon i den svenska riksdagen. Det är, fru talman, bara att beklaga.
Fru talman! Karl-Erik Svartberg bör sätta sig in i saker och ting innan han talar om dem på det sätt som han gör. Jag kan konstatera att Savimbi och UNITA stod utan något som helst stöd åren 1976-1978. Då byggde han upp sin rörelse, och det gjorde han med den inhemska befolkningens stöd. Savimbi har aldrig funnits utanför sitt land, utan hela tiden kämpat tillsammans med sitt folk. Att landet ligger där det ligger är ett faktum som är svårt att bestrida. Hellre än att låta sig massakreras av cubaner tar man självfallet emot all hjälp där man kan få den.

Fru talman! Har den s.k. Boforsaffären med Sveriges biståndspolitik att göra? Svaret måste bli ja. Det finns ett obestridligt och tragiskt samband mellan Sveriges vapenexport och vår biståndspolitik. I utredningen Samband mellan nedrustning och utveckling framhåller regeringens egen expert, Inga Thorsson, att det finns ett starkt samband mellan utvecklingsländernas vapenimport och en försenad ekonomisk och social utveckling. Vapenexport till svenska biståndsländer i tredje världen framstår mot bakgrund av utredningens resultat som paradoxal. Vi måste en dag som denna erkänna att det är ett moraliskt problem att ca 45 96 av Sveriges vapenexport går till fattiga länder i tredje världen. Det mest uppenbara exemplet på denna inkonsekvens mellan Sveriges vapenexport och våra biståndspolitiska målsättningar framträder när regeringen beviljar exportlicens för kanoner till Indien — vårt huvudmottagarland för bistånd i Asien — till ett värde av ca 8 miljarder kronor i första omgången. Dessutom beviljas statliga exportkreditgarantier för affären. Vapenexporten harmonierar synnerligen dåligt med biståndspolitikens huvudmålsättningar, som ju är: resurstillväxt samt ekonomisk och social utjämning i mottagarländerna. 4 Vi vet numera dessutom att det inte bara är Boforsdirektörerna som marknadsfört vapen till utvecklingsländerna. Sveriges egen regering har agerat mycket aktivt för att saluföra svenska vapen i tredje världen, inte minst kanonerna till Indien. Det är heller inte ägnat att stärka vår internationella trovärdighet när Indiens parlament funnit anledning att i två dagar diskutera anklagelser om mutor i samband med denna gigantiska vapenaffärs genomförande. Det är inget särskilt djärvt påstående att Sveriges vapenexport har skadat vår utrikespolitiska och biståndspolitiska trovärdighet. KDS har i en motion begärt att regeringen skall få i uppdrag att utarbeta en avvecklingsplan för vapenexporten och att Thorssonutredningens förslag skall börja förverkligas. En avveckling av vapenexporten skulle vara en aktiv och konsekvent åtgärd för att få en bättre överensstämmelse mellan Sveriges agerande i nedrustningsoch biståndssammanhang. Fru talman! Det svenska biståndet behöver styras in på en ny kurs. De viktigaste huvudlinjerna i en sådan ny biståndsstrategi kan sammanfattas i kraven: inrikta biståndet på de fattigaste och på kvinnorna, satsa huvuddelen på landsbygdsutveckling, låt frivilligorganisationernas erfarenheter påverka hela biståndets utformning, inrätta ett biståndsdepartement och öka biståndets andel av BNI. Ett nytt och högprioriterat biståndsområde måste dessutom bli insatser .mot den lavinartade spridningen av HIV-smitta och immunsjukdomen aids i många av våra biståndsmottagarländer. Denna farsot utgör redan i dag ett nära nog obeskrivligt hot i framför allt Afrika och Asien, där möjligheterna att upplysa och hejda utbredningen av virussmittan är starkt begränsade. Det är glädjande att utskottet tar fasta på det som anförs i motionerna om aids. Utskottet konstaterar att det inte bara handlar om ekonomiska resurser utan om fortsatta attitydförändringar, så att det blir möjligt att genomföra brett upplagda och effektiva informationskampanjer om motåtgärder. I detta sammanhang tror jag att frivilligorganisationernas höga medicinska och etiska trovärdighet, i kombination med deras personliga engagemang och decentraliserade organisation, är en unik resurs som måste utvecklas och aktivt tas till vara. Detta gäller kanske i alldeles särskild grad de olika missionsorganisationerna, Röda korset, Rädda barnen och andra humanitära biståndsorganisationer. Vetenskapsmän hävdade nyligen att fem miljoner centralafrikaner redan är virusbärare. Även om smittan ännu inte nått alla delar av Afrika i samma omfattning, är det tydligt att alla, såväl homosexuella som heterosexuella medborgare, löper mycket stora risker att drabbas. Enligt WHO har närmare 4 000 av de HIV-smittade i Västeuropa drabbats av aids. Detta är — fortfarande enligt WHO — mer än dubbelt så många som för ett år sedan. Allt talar för att stora delar av Afrika, Latinamerika och Asien hittills drabbats hårdare än Västeuropa av HIV och aids. Dessa länder, som är beroende av omfattande hjälpinsatser redan för att komma till rätta med många väl kända bristsjukdomar som fattigdomen skapar, kan nu få sina utvecklingssträvanden ödelagda av aidsfarsoten. Det verkar som om just den välutbildade ungdomen är särskilt hårt drabbad. Deras kunskap och engagemang är självfallet oerhört viktiga faktorer för att åstadkomma en ekonomisk och social utveckling. Kampen mot aids i tredje världen måste få högsta prioritet i vårt biståndsarbete. Fru talman! Biståndet måste utformas så att det till största delen verkligen når fram till de fattigaste befolkningsgrupperna. Det måste dessutom i långt större utsträckning än hittills inriktas på kvinnor och ha som mål att skapa förutsättningar för demokratisk utveckling. Hjälpen borde i mycket högre grad än tidigare sättas in mot svälten, jordbrukskrisen och landsbygdens fattigdom i Afrika, Asien och Latinamerika. Det arbetet måste få en långsiktig inriktning, där katastrofförebyggande insatser genom mark-, vattenoch skogsvård och utveckling av jordbruket prioriteras. För att bli så effektiva som möjligt i det här arbetet måste vi ta till vara frivilligorganisationernas erfarenheter och låta dessa få spela en avgörande roll vid utformningen av hela det statliga biståndet. Vi tycker att samarbetet med organisationerna skall vidgas ännu mer. Andelen biståndsmedel som kanaliseras genom dem bör öka men den måste hållas på en nivå som organisationernas struktur tål. En allt för stor del av vårt nuvarande bilaterala bistånd går till det allmänna tillväxtmålet i form av exempelvis industristöd och importstöd. Samtidigt används allt för litet till vad som skulle kunna betecknas som ren landsbygdsutveckling. De stora industriprojekten som Bai Bang i Vietnam och kraftverket Kotmale i Sri Lanka betyder mest för dem som redan har det drägligt. Detsamma gäller för importstödet. Utskottet för ett intressant resonemang med anledning av kds-kravet att tona ned det allmänna tillväxtmålet till förmån för en satsning på de allra fattigaste. Man menar att även satsningar på de allra fattigaste är tillväxtbefrämjande och att det är just bland dessa grupper som behovet av tillväxt är allra störst. Om detta är vi helt och fullt överens. I föregående års betänkande anförde utskottet med anledning av samma krav att det sker en tillväxt i nationalräkenskaperna var gång ett belopp investeras i en ekonomi och att ekonomisk tillväxt har varit just vad mottagarländernas regeringar förväntat sig av biståndet. Detta är ett farligt resonemang och ett litet väl statiskt synsätt på investeringar. Ett kraftverk t.ex., som inte fungerar, bidrar visserligen till tillväxt i nationalräkenskaperna men knappast till befolkningens ekonomiska och sociala välfärd. Det är en avgörande skillnad mellan stora infrastrukturella investeringar och satsningar på småskalig landsbygdsutveckling, som direkt ger både mat och arbete. Vi måste också vara medvetna om att det är långt ifrån alltid myndigheterna i mottagarländerna prioriterar sina fattigaste befolkningsgrupper. Vi får räkna med svårigheter om vi bestämmer oss för att verkligen nå fram till dessa med huvuddelen av vårt bistånd. Jag kan inte finna annat än att utskottet undviker att ta ställning till en smärtsam men nödvändig prioritering mellan det allmänna tillväxtmålet och en satsning på de allra fattigaste. Fru talman! Vi kommer inte ifrån att kopplingen mellan bistånd och svensk export ökar, och andelen s.k. bundet bistånd — genom u-krediter, importstöd m.m. — är allt för stor. Av det bilaterala biståndet genom SIDA beräknas återflödet uppgå till ca 50 26 av utbetalningarna, eller drygt 2 miljarder kronor under 1985/86. Den utvecklingen hotar så småningom att driva biståndet i riktning mot de minst fattiga och de mest industrialiserade länderna i tredje världen, eftersom dessa är långt intressantare ur affärssynpunkt än de fattigaste länderna. Fru talman! Sverige gör en stor och värdefull insats för ekonomisk och social utveckling i tredje världen. För att vi skall kunna fortsätta och öka dessa mycket angelägna insatser måste biståndsviljan vårdas. Att missionsorganisationerna genom alla år lyckats engagera till ett ständigt ökat internationellt engagemang, tror jag beror på att givarna får en kontinuerlig information om vad som uträttas och vilka behov som behöver fyllas. Den effekten måste vi eftersträva på fler områden. Flera svenska kommuner har upprättat vänortsförbindelser med orter i utvecklingsländerna, i flera fall länder som Sverige har utvecklingssamarbete med. Många människor, inte minst internationellt intresserade ungdomar, har intresse av lokalt förankrat biståndsarbete. Detta skulle kunna kanaliseras till en kommunal vänort i ett u-land. Kds har genom kommunala motioner tagit inititativ till att etablera vänort i u-land i flera kommuner, och erfarenheterna av utbytet med orterna är mycket positiva. Vi tror att ett mera kommunalt förankrat u-landsbistånd skulle öka förståelsen för ökade internationella biståndsinsatser. Men kommunernas möjligheter att engagera sig i lokalt riktat biståndsarbete är mycket begränsat. Kommunallagen bör ses över så att speciella bestämmelser om formerna för kommunalt ulandsbistånd förs in. Man kan tänka sig att engagemanget i direkt bistånd borde stå i viss proportion till de på frivillighetens väg insamlade medlen. Detta är en viktig principfråga som måste avgöras med den kommunala självstyrelsen som huvudprincip. Fru talman! En annan viktig åtgärd för att stimulera biståndsviljan och öka förutsättningarna för internationell solidaritet är att införa en begränsad avdragsrätt för gåvor till internationell biståndsverksamhet. Även om denna fråga under historiens gång havererat vid flera regeringars försök att förverkliga en avdragsrätt, är den en mycket angelägen reform som är väl värd ett nytt försök. I tider när mer och mer av biståndet blir bundet och knyts upp som importstöd är det viktigt att stärka det folkrörelseförankrade biståndet. Här behöver vi pröva nya vägar. Svensk inrikespolitisk debatt mår dessutom väl av att det internationella perspektivet hålls levande. Även våra egna problem i det gynnade välfärdslandet Sverige kan få andra proportioner när vi får möjlighet att engagera oss i ett internationellt solidaritetsarbete. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till motion U205 samt till reservationerna 6, 10, 13, 14, 15 och 41.

Fru talman! Jag skall i detta inlägg kommentera det avsnitt i betänkandet som handlar om bidragen till internationella biståndsprogram. Det finns i vårt land ett starkt folkligt stöd för FN:s mål och stadgar och för det arbete som bedrivs i de olika FN-organen. FN är en unik institution, där alla världens länder får komma till tals och ha ett inflytande. Just det förhållandet att alla länder, oavsett storlek och ekonomisk eller militär styrka, har rätt att delta gör FN till en unik och omistlig organisation i en värld där vi ser hur det ömsesidiga beroendet mellan länder och regioner ökar. Utan FN skulle sannolikheten öka för att världens öden än mer än nu skulle bli beroende av några få stormakter. Nu befinner sig FN i den allvarligaste finansiella och politiska krisen i organisationens historia. För att komma fram till lösningar av krisen och av problemen måste vi kunna kräva av alla FN:s medlemsstater att de fullgör sina skyldigheter både politiskt och ekonomiskt men också att de sluter upp bakom FN-stadgan och utnyttjar världsorganisationen för att finna lösningar på gemensamma problem. FN:s framtid beror ju på medlemsstaternas politiska vilja. I den svenska utrikespolitiken är ett starkt stöd till FN en av grundstenarna. Vår politiska uppslutning bakom FN har traditionellt åtföljts av betydande ekonomiska bidrag till FN:s verksamhet, inte minst på biståndsområdet. Utskottet vill understryka att denna hållning bör Sverige även i fortsättningen inta och att regeringen med de medel som står till förfogande bör verka för att FN:s effektivitet och auktoritet stärks på alla områden. Bidraget till FN:s ordinarie budget uppgår nu till 200 milj.kr. och vårt bistånd genom FN till mer än 1 200 milj.kr. Det multilaterala biståndet har många fördelar. Det markerar vårt stöd till internationellt samarbete och tilltron till FN. Det betyder att alla u-länder kan göra anspråk på resurser som inte förknippas med ett enskilt givarlands politiska eller ekonomiska villkor. U-länderna har ju ofta ett stort inflytande över hur pengarna används av FN-organen och de övriga multilaterala organisationerna. Vidare kan administrativ kapacitet sparas genom att man lämnar bistånd genom internationella organ som har allmänna mål som ligger i linje med våra biståndspolitiska mål. Nu råder en bred enighet — det har framgått av tidigare inlägg under debatten — om att vi skall lämna ett betydande multilateralt bistånd. Det multilaterala biståndets andel av det totala biståndet ligger sedan flera år vid något under 30 26. Nu utesluter inte utskottet att denna andel kan komma att öka i framtiden, men vi skall veta att Sverige i flera av de multilaterala biståndsorganen sedan länge är en av de allra största bidragsgivarna. En strävan måste därför vara, menar utskottet, att förmå andra länder att öka sina anslag till FN:s biståndsverksamhet snarare än att ytterligare öka Sveriges andel. De reservationer som berör denna anslagspost kräver höjning med varierande belopp av anslagen till UNDP, UNICEF, Världslivsmedelsprogrammet, WFP, UNHCR och IDA, vilket har framgått av tidigare inlägg. Nu är ju Sverige, som jag redan har pekat på, en betydande bidragsgivare till de här nämnda organisationerna. Regeringens förslag innebär relativt stora höjningar i förhållande till innevarande år. Mot den här bakgrunden, men också därför att Sverige inte ensamt bör stå för en ännu större andel av dessa organisationers budget, finner utskottet ingen anledning att ändra på de föreslagna beloppen utan anser dem ligga på en rimlig nivå. I ett par reservationer kräver man att inga medel skall reserveras för samnordisk kreditgivning med motiveringen att det nu inte finns behov av ytterligare kreditformer. Några ord om detta: I budgetförslaget är ett belopp på 50 milj.kr. reserverat för ett eventuellt svenskt deltagande i en samnordisk lånefond för förmånlig kreditgivning till biståndsprojekt i u-länder. Bakgrunden till detta är att Nordiska rådet under sitt möte 1983 beslöt att uppdra åt det nordiska ministerrådet att utreda frågan om ett nordiskt finansieringssystem för biståndsprojekt i u-länder. En utredning tillsattes och presenterade en rapport 1985 och ett tillägg till denna 1986. Frågan är nu föremål för fortsatt diskussion mellan de nordiska samarbetsministrarna. Utskottet har inte haft möjlighet att ta ställning i frågan om en samnordisk förmånlig kreditgivning, eftersom inget förslag från regeringen ännu föreligger. Utskottsmajoriteten har emellertid ingen invändning mot att regeringen fortsätter sina överläggningar med de övriga nordiska regeringarna med sikte att nå fram till en överenskommelse, och därför tillstyrker man att de begärda medlen reserveras för ändamålet. Men utskottet vill samtidigt betona att ett eventuellt nordiskt samarbete på detta område måste vara biståndspolitiskt motiverat. Beträffande reservationen om MIGA kommer, enligt vad utskottet fått veta, en proposition från regeringen där frågan om svenskt medlemskap i MIGA kommer att underställas riksdagen. Det finns därför inte skäl att redan nu uttala sig om ett eventuellt svenskt medlemskap i denna organisation. I en reservation krävs att Sverige skall utträda ur det internationella finansieringsbolaget IFC. Nu har IFC under senare år ändrat inriktningen av sin utlåning och bl.a. ökat sina insatser i Afrika och på jordbrukssektorn. Mot den här bakgrunden har regeringen ansett det möjligt att delta i den kapitalhöjning som nu pågår. Utskottet delar den bedömningen. I en folkpartireservation berörs merkostnaden vid spannmålsköp. Ingemar Eliasson har tagit upp den frågan tidigare under debatten och också fått statsrådets kommentar. Förhållandet är att i budgetpropositionen tas upp ett belopp på 65 milj.kr. som skall användas för att täcka den merkostnad som uppkommer genom att inköp av svenskt spannmål sker till regleringspriser och inte till världsmarknadspris. Utskottet har tidigare uttalat och upprepar det än en gång, att den nu gällande ordningen skall betraktas som ett undantag, och utgår från att regeringen snarast föranstaltar om en återgång till den tidigare regeln, nämligen att spannmål för biståndsändamål skall köpas till världsmarknadspriser. Fru talman! Med detta inlägg har vi socialdemokrater i utrikesutskottet kommenterat betänkandet och alla de reservationer — och det är inte mindre än 84 stycken — som har fogats till årets betänkande om vårt lands internationella utvecklingssamarbete.

Fru talman! Sara Lidman höll för några år sedan ett tal om den s.k. Bilderberggruppen. Hon riktade sina rättmätiga anklagelser mot ”hungerkrigets generaler” till Kissinger, som just då var här, och andra som ville räkna Sverige som en frivillig allierad i utsvältningskrig mot tredje världens folk. Sara Lidman uttryckte sig så här: ”Häromdagen nåddes vi av nyheten att Dow Chemical, världens ledande giftföretag, tvingats betala skadestånd till de USA:s söner som sänts till Vietnam med uppdrag att döda det landets skogar och folk. Det var för mer än femton år sen och soldaten var som en frivillig legoknekt. Och även om träden anklagade honom när de dog, och de nyfödda med fosterskador var en himmelskriande syn, därborta i Vietnam, så gick han bara på order! Så var dock USA hans fosterland! Så krävde dock frihetsgudinnan att han fällde giftet! Så var dock detta krig ett försvar för de mänskliga rättigheterna! Så kunde icke han ta ansvar för stridsmedlens innehåll! Och han är absolut oskyldig .

Fru talman! Jag har begärt ordet för att yrka bifall till reservationerna 64 och 65. Den motion som ligger till grund för reservation 64 har tillkommit därför att en del av våra större ideella organisationer har begärt bistånd för mänskliga rättigheter i Mellanöstern och Sydasien men fått det beskedet från SIDA att därtill krävs ett politiskt beslut i riksdagen. Utskottet har skrivit så välvilligt om motionen att man skulle kunna hoppas att de som avser att och önskar göra insatser för mänskliga rättigheter i dessa områden skulle få samma möjligheter att göra det som t.ex. i Latinamerika, där man har gjort det med stor framgång. Jag tror att de får nöja sig med att gå upp med dessa skrivningar till SIDA och höra om detta kan räcka för att få bidrag till sådana insatser. Det bästa vore annars om riksdagen kunde bifalla reservation 64 och därmed ställa sig bakom det som utskottsmajoriteten så vackert uttalar men sedan slutar med att yrka avslag på motionen. I reservation 65 föreslås att frivilligorganisationerna skall få litet bättre möjligheter till framförhållning för att programmera projekt i länder som har sådana regeringar att vi är tveksamma till om vi skall låta regeringarna genomföra projekten. Flera av dessa organisationer skulle vara beredda att överta eller göra nya projekt som på ett helt annat sätt skulle nå de fattigaste och mest behövande och inte bli politiskt korrumperade. Därför vill jag gärna yrka bifall också till reservation 65. Flera talare från majoriteten har talat välvilligt också om detta. Om man tar med referatet från diskussionen vore det egendomligt om inte SIDA skulle kunna gå med på en sådan framförhållning, utöver att ge möjligheter till projekt för mänskliga rättigheter i Sydasien och Mellanöstern. Skulle så inte bli fallet får vi väl återkomma med nya motioner.

Herr talman! Debatten om detta ärende, som påbörjades före påskuppehållet, är förhoppningsvis slut om en. eller ett par timmar. Bostadsutskottets betänkande 1986/87:9 behandlar naturresurslagen. Där ingår vattenkraftens roll i energibalansen samt frågan om de fyra huvudälvarna i norr och en rad konventionella älvsträckor i större och mindre vattendrag. Frågan om exploatering och projektering inom de obrutna fjällområdena i norr och miljöoch bebyggelseplaner i de sydligaste landskapen omfattas samtidigt av aktuella motionskrav. De allra flesta motionerna avvisas av utskottet, men på en punkt finns det en bred majoritet för att ändra tidigare riksdagsbeslut, nämligen att Strängsforsen i Klarälven undantas från aktuella utbyggnadsplaner. Majoriteten i dag består av socialdemokraterna, vpk, centern och folkpartiet. Moderaterna ensamma står som reservanter när det gäller Strängsforsen. Herr talman! Den 26 november 1986 beslöt riksdagen att anta en länge efterlängtad lag om hushållning med landets naturresurser. Förkortat kallar vi lagen i dagligt tal för NRL. Lagen träder i kraft den 1 juli 1987. Lagen avser att främja en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Jag skall i tur och ordning kommentera de reservationer som fogats till betänkandet och även bemöta vissa inlägg från oppositionens sida i debatten sent på kvällen den 9 april. I reservation nr 1 av folkpartiet behandlas vattenkraftens roll i energibalansen. Reservanterna menar att någon ytterligare vattenkraftsutbyggnad utöver den produktionsnivå om 66 TWh som riksdagen uttalat sig för icke får ske. Reservanterna hävdar att det nu är närmast ombyggnader och effektiviseringar som återstår för att nå nämnda nivå på 66 TWh. Frågan har varit föremål för behandling i utskottet tidigare, och utskottet avvisar motionskravet med samma argument som hösten 1986. Utskottets argument är följande: Det har tidigare fastslagits att vattenkraftens roll i energibalansen skall variera på ett sådant sätt att det bör vara möjligt att uppnå en vattenkraftsproduktion om 66 TWh per år 1990. Vi menar att det är en onödig gärning att ge regeringen någon pekpinne om vilken omfattning vattenkraften skall ha i den framtida energiförsörjningen framför allt på lång sikt. Det är riktigt som centerns Birgitta Hambraeus nämnde att det finns olika uppgifter om hur många TWh som i dag produceras. Olika beräkningsgrunder ger varierande uppgifter, och vi kan inte ge säkra tal på hur mycket vattenkraften kan tillåtas bli utbyggd enligt vattenlagen. Motionsförslaget och reservanternas skrivning i reservation nr 1 avvisas med denna motivering. Jag yrkar därmed avslag på reservation nr 1 och bifall till hemställan i betänkandet. I reservation nr 2 finner vi partikonstellationen centern och folkpartiet, som båda anser att riksdagen nu bör förklara de fyra huvudälvarna som nationalälvar. Frågan om de fyra huvudälvarna och deras status har varit föremål för debatt och beslut i denna kammare vid ett flertal tillfällen. I princip kan man säga att 1984 års riksdagsbeslut står fast. Detta beslut har sedermera konfirmerats i 1986 års riksdagsbeslut. Kravet på ett ytterligare förstärkt skydd för huvudälvarna m.fl. finner = Prot. 1986/87:108 utskottet inga som helst bärande skäl för att tillmötesgå. Motionskravet från = 22 april 1987 centern och folkpartiet avvisas. Vi finner inte heller att beteckningen. —S Begränsning av vatten nationalälvar skulle innebära bättre skydd än vad NRL-riktlinjerna i dagsläget erbjuder. De båda motionerna från centern och folkpartiet kraftsutbyggnaden, m.m. avstyrks därmed. Vi menar att NRL-skyddet är fullt tillräckligt även framdeles. Jag yrkar därför avslag på reservation 2 och bifall till utskottets hemställan. De reservationer som vi nu möter är gamla bekanta som vi mött vid tidigare tillfällen när vi behandlat närvattendrag av varierande kaliber. I reservation 3, där folkpartiet och vpk är allierade, återupprepas kravet på att Voxnan i hela dess sträckning mellan Siksjön och Vallahagen skall skyddas. Folkpartikravet i partimotion 517 och vpk:s krav i motion 521 går ut på att ytterligare utöka skyddet av Voxnan. Utskottsmajoriteten finner inte övertygande skäl tala för att ändra nuvarande riktlinjer för NRL. Motionsförslagen avstyrks därmed. Reservanternas begäran i denna del kan således icke tillmötesgås. Jag yrkar avslag på reservation 3 med denna motivering. Reservation 4 har samlat inte mindre än tre partier. Det är centern, folkpartiet och vpk som gemensamt hamnat på samma ståndpunkt, nämligen den att Hårkan, Ammerån och Edänge bör omfattas av NRL. Hårkan, Ammerån och Edänge har tidigare prövats, och några ytterligare skäl för att undanta dessa älvsträckor har inte framkommit. Tore Claeson från vpk aktualiserade i sitt inlägg en rad skäl för att undanta vissa älvsträckor och föra in dessa under NRL. Beträffande Ammerån kan jag på en punkt i stort sett dela Tore Claesons uppfattning, nämligen vad gäller kraftföretagens bristande sociala ansvar för bygdens befolkning. Vi socialdemokrater hade vid föregående riksdagsbehandling den uppfattningen att de tredskande parterna skulle sätta sig ned vid förhandlingsbordet och söka nå en förhandlingslösning. Vi hamnade i minoritet, och riksdagen beslöt något helt annat. Här får vpk ta på sig en stor del av ansvaret för riksdagens beslut, som innebär att en utredning inte kommer att göras för att utröna om fallrättsägarna, dvs. kraftföretagen, skulle kunna bidra ekonomiskt till Ragunda kommun, utöver vad som kan utdömas enligt vattenlagen. Här hamnade vpk i famnen på moderaterna, och de var inte sena att utnyttja tillfället, vilket jag beklagar. När det gäller Edänge och Edängeforsen är det riktigt som Tore Claeson sade att det har förevarit förhandlingar i vattendomstolen. De nya sakskäl som Tore Claeson säger ha framkommit därefter får väl beaktas av regeringen, dvs. regeringen får väga in även dessa synpunkter vid sitt slutgiltiga ställningstagande. Majoriteten menar alltjämt att nämnda älvsträckor icke bör ingå i NRL. Jag yrkar avslag på reservation 4 vad gäller Hårkan, Ammerån och Edänge. I reservation 5 har folkpartiet och vpk gemensamma strävanden, att ändra på en rad kontroversiella älvsträckor. De båda partierna återupprepar kravet på att Emån, Jaurekaska, Gide älv uppströms Björnfallet, Meåforsen i Ångermanälven samt Klippen i Umeälven bör ingå i NRL. Vad gäller Emån och Tore Claesons påstående att malens enda och sista reproduktionsplats är 143 i uppenbar fara sker bl.a. följande bedömning. Den eventuella fridlysning av malen som Tore Claeson påstår är aktuell kommer självfallet att beaktas i beslutsprocessen, samt bevarandevärdenas roll, även när det gäller Emåns eventuella framtida utbyggnad. Några nya och avgörande skäl för att frångå tidigare riksdagsbeslut har icke framkommit. Jag yrkar därmed avslag på reservation 5. Under rubriken Västerdalälven m.fl. projekt talas om en rad älvsträckor som tidigare behandlats av riksdagen. I vänsterpartiet kommunisternas partimotion föreslås att även Västerdalälven uppströms Hummelforsen, Österdalälven mellan Väsa och Åsen, Klarälven sträckan Femtån-Värån, Hinnsjöån, Manglidsälven, Sörkvarnsforsen i Kolbäcksån och Härjeån uppströms Lillhärdal skall ingå i NRL. Några nya övertygande skäl har icke framkommit vad gäller dessa uppräknade älvsträckor. Med den motiveringen yrkar jag avslag på reservation nr 6. Reservation nr 7 gäller Råneälven. Där har vi socialdemokrater hamnat i opposition. Vi återupprepar kravet på att Råneälven inte skall omfattas av NRL. Vårt ställningstagande baserar vi bl.a. på att en bred majoritet inom vattenkraftsberedningen föreslog att Råneälven skulle ingå i vattenkraftsplanen. Den ändring vi föreslår har vi preciserat i vår reservation nr 7. Jag hänvisar till den utförliga reservationen. Dessutom kommer Leif Marklund, som är från den berörda landsdelen, att utveckla socialdemokraternas syn på ärendet. Man kan naturligtvis fråga sig om moderaterna hade haft samma ställningstagande om fallsträckan tillhört Vattenfall som om den varit privatägd. Det är en fråga som många ställer sig. I övrigt hänvisar jag till den debatt vi hade i ärendet så sent som hösten 1986 där Oskar Lindkvist gav en utförlig redogörelse i ärendet. Jag yrkar bifall till reservation nr 7 rörande Råneälven. Herr talman! Reservation nr 8 av moderaterna gäller Strängsforsen. Strängsforsen har för många värmlänningar blivit något av en symbolisk miljöfråga. Kanske är det för att det är den sista levande forsen. Strängsforsen — ett vilt skönt parti i en tremila obruten forssträcka och av statens planverk betecknad som ett unikt naturinslag. Strängsforsen är den sista längre sammanhängande forssträckan på sydligare breddgrader. I Rolf Edbergs bok De glittrande vattnens land beskriver författaren vad Klarälven betytt och betyder för folk på båda sidor om gränsen. De möttes vid Elf, heter det ofta hos Snorre Sturlason om de nordiska regenternas gränsmöten. Nyckfullt har älven blandat norskt och svenskt och vävt samman de nordiska folkens historia. De strömmande vattnen ger liv åt landskapet och är nu skyddade på båda sidor om gränsen. Detta hälsas med stor tillfredsställelse av befolkningen i Norge och Sverige. Slaget om Strängsforsen är en lång historia fylld av dramatik. Första gången frågan behandlades i riksdagen var i början av 1977. Alltså har drygt tio år gått sedan frågan för första gången aktualiserades i riksdagen. Låt mig inledningsvis säga, herr talman, att det här har varit en mycket besvärlig fråga där vi socialdemokrater har lagt ned ett betydande och omfattande jobb. Det har funnits argument både för och emot en utbyggnad. Det har funnits de som har velat bygga ut Strängsforsen. Det är framför allt två fackförbund som har aktualiserat frågan: Byggnads avdelning 29 i Prot. 1986/87:108 Karlstad och Elektrikerförbundet i Värmland. Mot detta har funnits 22 april 1987 lokalbefolkningen i området som med klar majoritet säger nej till en utbyggnad. De socialdemokratiska föreningarna, arbetarekommunen i Torsby, kommunen i Torsby och länsstyrelsen har alla med bred majoritet avvisat kravet på en utbyggnad.

Från fiskesynpunkt framhävdes älvens betydelse som reproduktionsområde för lax och öring. Torsby kommun, som är ett tungt remissorgan, ansåg att bevarandevärdena måste anses större än samhällsnyttan av en utbyggnad som menligt skulle påverka rekreationsmöjligheterna. I remissvaret 1984 på promemorian Förslag till lag om hushållning med naturresurser återkom länsstyrelsen och Torsby kommun med i princip samma uppfattning. En utbyggnad tillstyrktes däremot av Munkfors kommun, Svenska kraftverksföreningen och Hagfors kommun. Herr talman! Denna fråga har således varit föremål för behandling i olika instanser under årens lopp, och när bl.a. motion Bo513 väcktes av socialdemokraterna i början av innevarande år aktualiserades frågan på nytt. Den avvägning vi har gjort inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen är att Strängsforsen bör undantas från utbyggnad. Det har inte varit något lätt beslut, men det är nu oåterkalleligt. Beslutet innebär förhoppningsvis att Strängsforsen också i fortsättningen avförs från dagordningen.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 1987. Med det nu anförda har syftet med socialdemokraternas motion Bo513, folkpartiets partimotion Bo517 yrkande 6 och vänsterpartiet kommunisternas partimotion Bo521 yrkande 1 såvitt nu är i fråga tillgodosetts. Vi har tyvärr inte lyckats nå full enighet. Moderaterna hävdar alltjämt att Strängsforsen bör byggas ut och hänvisar till nya alternativ. Herr talman! Jag lyssnade till Bertil Danielssons inlägg i denna debatt före påskuppehållet. Bertil Danielssons inlägg var mer eller mindre ett eko av vad fallrättsägaren Uddeholms Kraft AB hävdar. Det är inte så, Bertil Danielsson, att det s.k. alternativet skulle vara att bevara och utveckla fisket och att de av lokalbefolkningen och remissinstanserna tidigare framförda synpunkterna har mist sin aktualitet — tvärtom. Bertil Danielsson vet tydligen inte vad han talar om, eller också pratar han 145 inattmössan. Det i sista stund till utskottet överlämnade alternativet har i ett tidigt skede presenterats på länsplanet. Vi har ingående analyserat detta, och vi har en rad invändningar. Det är ytterst marginella förändringar man gör i förhållande till det ursprungliga förslaget. Det är bara att konstatera att moderaterna här går hand i hand med storkapitalet, med näringslivet. Man sätter miljöintressena i strykklass när man hävdar att forsen skall byggas ut. Herr talman! Jag vet att beslutet har hälsats med stor tillfredsställelse i Klarälvsdalen. När nu dimmorna skingrat sig och Strängsforsen är fredad, går tankarna främst till dem som kämpat på barrikaderna. Det finns en rad eldsjälar. Jag tänker på Hildur Bengtsson i Höljes, Aina Johnsson, ABF Sysslebäck, Oskar E Bengtsson och Per Tore Persson. Jag tänker också på kommunstyrelsens förre ordförande i Torsby, Oskar Grundström, och nuvarande kommunstyrelsens ordförande, Åke Lagerkvist. Andra namn som bör nämnas är Stig Gustafsson, partidistriktet, Ture Bergman, Värmlands Folkblad och inte minst miljökämpen Rolf Edberg. De har alla stått i bräschen för detta. De har tillsammans med tusentals människor i Klarälvsdalen och i övriga Värmland kämpat och kämpar för att behålla Strängsforsen. Varför har då motståndet varit så hårt? Den främsta anledningen är den förödande miljöpåverkan som projektet skulle innebära. Många tycker också att Klarälven i dag är tillräckligt utbyggd. Det är en av landets hårdast utbyggda och exploaterade älvar. Herr talman! Med detta vill jag säga att vi är nöjda med att Strängsforsen och Klarabro nu är fredade för all framtid. Strängsforsen är inte förhandlingsbar, Bertil Danielsson. Det går inte att som vissa företrädare här göra sig till tolk för vad man tror också är andras uppfattning och säga att får vi så och så många arbetstillfällen och miljoner kronor, ja då är vi beredda att sälja forsen. Vi är inte beredda att sälja miljövärdena. Det kan jag säga också som representant för folkpartiet, centern och vpk, eftersom vi är helt eniga i denna del. En annan anledning till att vi nått en bred uppslutning bakom föreliggande motioner är fisket. Det s.k. projektet för laxfond Vänern har ett omedelbart samband med Klarälvslaxens framtida bestånd. Vi skall förhoppningsvis utöka beståndet av Klarälvslax. 80 96 av Klarälvens reproduktionskapacitet när det gäller lax faller inom just det här avsnittet. Till moderaternas representant vill jag säga att jag hoppas att ni ändrar uppfattning och att ni kommer med i skaran som vill se en vild och otämjd Strängsforsen bevarad. Med det, herr talman, kan jag avslutningsvis inte annat än understryka den tillfredsställelse som vi känner för att Strängsforsen nu inryms inom naturresurslagen. Oavsett vilken regering som kommer att sitta i landet, så är vederbörande regering och departementschef hänvisade till att återkomma till riksdagen. Och i denna kammare kommer att föras en debatt, om en eventuellt ändring skulle föreslås. Jag är övertygad om att med den breda enighet som vi i dag visar så kommer frågan inte att aktualiseras. Jag yrkar avslag på reservation nr 8 och bifall till utskottets hemställan. Reservation nr 9 rörande de obrutna fjällområdena är en uppföljning av folkpartiets partimotion Bo517, yrkande 4. Motionärerna hävdar att det nuvarande skyddet för fjällområdena inte hindrat vattenkraftsutbyggnader, Prot. 1986/87:108 vägdragningar och prospekteringar efter malm och mineraler. Motionärerna — 22 april 1987 menar att det nu är dags att ytterligare skärpa bestämmelserna och att det är I debatten sade Siw Persson att NRL bör utjämnas så att skyddet mot mineralbrytning i de obrutna fjällområdena blir effektivt. Frågan är bara hur effektivt. Vi kan inte bara lägga en död hand över de obrutna fjällområdena som Siw Persson och folkpartiet hävdar i reservation nr 9. I en annan motion, nämligen s-motionen Bo502, för man fram andra synpunkter. Man menar att de geologiska och geofysiska arbetena inom fjällområdet hindras och i många fall aldrig kommer till stånd. Motionärerna menar att det finns betydande malmförekomster inom de obrutna fjällområdena och att malmpotentialen lämpligen bör tillvaratas på ett bättre sätt än vad som hittills har skett. Slutsatsen av motionärernas krav är att en betydligt aktivare malmprospektering bör startas inom nämnda områden. Herr talman! Utskottet har för sin del följt riksdagens tidigare beslut och avstyrkt båda motionskraven med åberopande av bostadsministerns tidigare uttalade mening i denna fråga. Utskottet menar att de av bostadsministern förordade riktlinjerna beträffande gruvdrift och annan mineralutvinning utgår från den allmänna utgångspunkten att det är angeläget att utvecklingsmöjligheterna för vårt lands gruvnäring blir goda, liksom att det inte kan uteslutas att starka önskemål om brytning kan komma att föras fram. Konflikten får då lösas från fall till fall genom beslut, i regel vid prövning av fråga om gränsändring. Den restriktiva utgångspunkten bör slås fast för att inte grundläggande syften skall gå förlorade, men avvägningarna måste i praktisk hantering bli beroende också av den vikt man tillmäter ett aktuellt brytningsprojekt. Bostadsutskottet finner alltså sammantaget att riksdagens tidigare beslut bör stå fast. Reservanterna menar att det bör ankomma på civiloch miljödepartementet att aktualisera en diskussion om Skånes framtid. Den diskussionen bör inrymma en övergripande fysisk och ekonomisk plan för Skåne. Diskussionen bör vidgas och föras via folkrörelser och länsstyrelser för att åstadkomma en bättre tingens ordning, anser de vidare. Utskottsmajoriteten menar att initiativet bör komma från Skåne och att det är länsstyrelserna och kommunerna som bör ta tag i ärendet. Vi avvisar med andra ord motionskravet och menar att det här bör klaras utan något riksdagens initiativ i frågan: Med detta yrkar jag således bifall till utskottets betänkande på samtliga punkter med undantag av reservation nr 7 av Oskar Lindkvist m. fl, som jag yrkar bifall till.

Herr talman! Låt mig först säga att det var välgörande att höra Magnus Persson så vältaligt och befogat tala för bevarande av Strängsforsen. Det hade varit roligt om han hade utvecklat samma entusiasm och samma argument då det gällde bevarande av andra älvsträckor som är lika angelägna att bevara. Jag begärde ordet då Magnus Persson sade att vpk beträffande den tilltänkta överledningen av Ammerån uppe i Jämtland vid fjolårets riksdagsbehandling hade hamnat i famnen på moderaterna. Får jag erinra om att moderaterna alls inte föreslagit att Ammerån skall bevaras och undantas. Det har däremot vpk gjort. Vi har sedan en rad år slagits för det.

Det var från den utgångspunkten vi anslöt oss till ett förslag som i fortsättningen skulle omöjliggöra alla diskussioner som skulle utmynna i att en överledning skulle komma till stånd. Vi tog det tillfälle som gavs vid riksdagsbehandlingen att ansluta oss till ett förslag som innebar att det nu så att säga fick vara nog med överläggningar som inte har lett till något resultat på grund av kraftverksbolagens ovilja att över huvud taget prestera någonting. Framför allt var det dock på grund av den eniga uppslutningen från de berörda människorna och från Ragunda kommuns sida, en uppslutning som nu senast har manifesterats i att man begär att Ammerån skall bli naturreservat och därmed kunna undantas från utbyggnad. Det var alltså inte så, Magnus Persson, att vpk hamnade i famnen på moderaterna, utan vpk bidrog här till att skynda på frågans avgörande i en riktning som gagnar både kommunen och dess invånare uppe i Ragunda.

Herr talman! Man kan inte ta miste på Magnus Perssons engagemang i frågan om Strängsforsen. Han beskyller mig och moderaterna för att vara ett eko av fallrättsägarna och för att yra i nattmössan. Jag vill då erinra om att de tio gånger som den här frågan har varit föremål för riksdagens behandling har socialdemokraterna intagit den ståndpunkt som vi moderater nu står fast vid. Har då socialdemokraterna under tio års tid varit ett eko av fallrättsägarna och talat i nattmössan? Det är vi moderater som står fast och är konsekventa. Vad som hänt sedan förra gången ärendet behandlades är att det presenterats ett nytt alternativ som kommer att innebära en klart mindre påverkan på miljön än vad som tidigare har varit fallet. Skulle detta föranleda en svängning just nu? Det förefaller inte mig särskilt logiskt. Den opinion som man hävdar har visat att sträckan måste skyddas är inte så kompakt. Det finns åtskilliga människor som är mycket oroade över att det inte kommer att bli en utbyggnad. Det har till utskottets ledamöter kommit skrivelser och andra opinionsyttringar som klart visar att det finns en djup oro över detta. I skrivelserna står bl.a.: Om Strängsforsen fridlyses så dör norra Finnskoga. I det nya alternativ som fallrättsägarna Uddeholm har presenterat ingår faktiskt ett ganska omfattande åtagande som skulle innebära åtskilliga varaktiga årssysselsättningar i bygden. Det är många i = Prot. 1986/87:108 bygden som vill att man skall bygga ut för att detta skall bli möjligt. 22 april 1987 Men så är det nu inte. Socialdemokraterna har svängt i denna fråga. Vår inställning är att denna älvsträcka skall tas med och bli föremål för prövning enligt vattenlagen och avgörande i regeringen. Frågan ligger för närvarande för avgörande hos regeringen. De synpunkter som har framkommit med det nya alternativet innebär faktiskt att ett nytt moment har tillkommit. Jag tycker det är märkligt att just i det läget svänga på klacken och inta en annan ståndpunkt. Man kan misstänka att Magnus Persson inte tilltror den sittande regeringen förmågan att göra en riktig bedömning i denna fråga utan måste svänga just nu här i kammaren i år. Jag tycker det är märkligt.

Herr talman! Det var synd, Tore Claeson, att vänsterpartiet kommunisterna hamnade i samma fålla som moderaterna i detta fall. Ni måste ändå inse att Ragunda kommun är i ett betydligt sämre förhandlingsläge i och med det beslut som riksdagen fattade — det är obestridligt. Det var alltså synd, herr talman, att vpk lät sig dras in i den fållan. Till Bertil Danielsson vill jag för det första säga att vi socialdemokrater litar på regeringen, på energiministern och på berörda statsråd. Det är självfallet bättre, som läget är i dag, att det finns en så bred majoritet som möjligt bakom ett beslut — det måste kännas bra för den sittande regeringen. För det andra vill jag säga till Bertil Danielsson att jag inte alls yrade i nattmössan. Jag skall citera ur snabbprotokollet vad Bertil Danielsson har sagt: ”De utfästelser som Uddeholm iklätt sig genom att lova att bygga även en vintersportanläggning skulle resultera i att över 100 arbetstillfällen skapades.” Herr talman! Uddeholm har uppvaktat utskottet och har haft upprepade överläggningar med både Torsby kommun, länsstyrelsen och partiföreträdare på lokalt, regionalt och centralt plan. Bolaget har aldrig lovat att skapa 100 arbetstillfällen om utbyggnaden får göras. I snabbprotokollet kan man läsa att Bertil Danielsson har sagt att Uddeholm har lovat att bygga även en vintersportanläggning. Det s.k. alternativ som har lagts fram är ett dåligt alternativ. Det innebär att den sydligaste bevarade forssträckan skulle tas bort, och det är just om den som striden står, mellan miljöintressen och mäktiga kapitalintressen. Vi är i utskottsmajoriteten inte beredda att, som moderaterna, sälja forsen för några arbetstillfällen. Vilken skillnad skulle det bli, Siw Persson, om man kallade de fyra huvudälvarna för nationalälvar? De är skyddade genom NRL. I fråga om Råneälven kontra Klarälven är det diametralt motsatta uppfattningar. I Råneälven vill kommunerna och partiet ha en utbyggnad, men i Klarälven vill inte vare sig kommun, länsstyrelse, landsting, partiet eller majoriteten av kommunmedborgarna ha en utbyggnad. Därför är det två helt skilda ståndpunkter som Siw Persson gör sig till tolk för.

Herr talman! Vi kanske skall vara litet försiktiga med att hårdra kommunernas inställning. Magnus Persson nämner som ett argument — och det är ett riktigt argument — för utbyggnad av Strängsforsen att Hagfors och Munkfors kommuner har sagt ja. Men när jag och andra tar upp argument i fråga om andra vattensträckor — jag tar fallet Ammeråns överledning — och påvisar att ett enhälligt kommunfullmäktige har sagt nej till överledning väger det tydligen inte lika tungt. Det är olika saker som måste vägas in, dels den opinion bland de människor som är berörda såsom den har tagit sig uttryck, dels vad de olika kommunerna och beslutande organen i kommunerna har sagt. Jag tycker faktiskt att det är litet av ett skamgrepp när Magnus Persson talar om att hamna i famnen på moderaterna och att Ragunda kommun kommer i ett sämre förhandlingsläge genom vpk:s ställningstagande. Det kan icke vara Magnus Persson obekant att vid den uppvaktning från Ragunda kommun = Prot. 1986/87:108 som vi hade i utskottet svarade Magnus Perssons partikamrat, som är 22 april 1987 kommunalråd i Ragunda kommun, bestämt nej på frågan om han tyckte att det var meningsfullt med några ytterligare förhandlingar med kraftverksbolaget. Litet rim och reson tycker jag att det får vara också i diskussionerna. kraftsutbyggnaden, Man kan inte bara slänga ur sig klyschor på det sätt som Magnus Persson gör. Cr Det är alltså på det sättet, Magnus Persson, jag upprepar det, att vpk:s ställningstagande underlättar möjligheterna för Ragunda kommun och de berörda människorna i området att slippa den överledning som är helt "onödig. För varje månad och för varje dag som går blir det allt klarare att det motiv för behovet av överledning som från början anfördes inte håller. Jag kan säga det så mycket mer som jag har tillbringat en del av påskuppehållet där uppe. Jag har kommit i kontakt med och talat med människor från olika partier och med kommunalt ansvariga. Opinionen där uppe mot överledningen har aldrig varit mer entydig eller starkare än vad den är för närvarande. Därför är det beklagligt att socialdemokraterna står fast vid en princip och ett ställningstagande som är överspelat för länge sedan.
Herr talman! Magnus Persson uttalar med eftertryck att han litar på sin regering. Det är ju självfallet ett kraftfullt uttalande, men det är bara ord. I handling visar Magnus Persson och socialdemokraterna i kammaren att de inte gör det. Man låter inte regeringen avgöra den här frågan, utan man tar över den ifrån regeringen, som nu har hand om ärendet. Det tycker jag är litet märkligt. Särskilt med hänsyn till att det har framkommit ett nytt alternativ. Just då svänger socialdemokraterna. Man har under många år intagit en viss ståndpunkt, men när det erbjuds någonting som skulle kunna innebära ett bättre alternativ då svänger man, Det tycker jag är ganska förvånande. Uddeholm har uttalat att man är beredd att bygga den omtalade sportanläggningen, som skall ge många jobb. Det är helt ostridigt på det sättet. Det kan inte Magnus Persson bestrida. De människor som bor i de här trakterna värdesätter den här möjligheten. De säger att det finns risk för att bygden dör ut om inte detta kommer till stånd. Det tycker jag att man skall ta en viss hänsyn till. Jag vill till sist fråga Magnus Persson ytterligare en gång: Vad är det som har inträffat just i år som gör att socialdemokraterna svänger i den här frågan? Vi står fast vid den ståndpunkt vi har intagit hela tiden och som socialdemokraterna har röstat för tio gånger. Är det vi som skall klä skott för att vi står fast vid en ståndpunkt som vi har delat med socialdemokraterna i alla dessa år? Ingenting nytt har inträffat eller framkommit annat än ett skonsammare alternativ, som fallrättsägarna har presenterat. Jag tycker inte att det går ihop att då svänga på klacken.

Herr talman! Till Tore Claeson vill jag säga att faktum ändå kvarstår att vänsterpartiet kommunisterna med sitt ställningstagande i riksdagen hösten 1986 försatt Ragunda kommun i en sämre förhandlingssits, oavsett om det framdeles skulle bli en överledning eller ej. Det är det faktum som kvarstår. Till Bertil Danielsson vill jag än en gång säga att vi litar på vår regering. Men det är självklart att även om vi sitter i regeringsställning är det betryggande med en bred majoritet, så bred att socialdemokrater, vpk, folkpartiet och centern står bakom förslagen. Jag kan upplysa Bertil Danielsson om att jag själv har haft ett förtroligt samtal med energiminister Birgitta Dahl, som är ytterst tillfredsställd med den situation som riksdagens beslut i morgon kommer att innebära. Regeringen känner sig inte på något sätt frånhänd den frågan. Bertil Danielsson säger att Uddeholmsbolaget har lovat så och så många arbetstillfällen. De har lovat några futtiga miljoner, men de har varken lovat 100 eller 150 miljoner, de har varken lovat 100 eller fler arbetstillfällen. Jag skulle vilja ge Bertil Danielsson rådet att åka till dessa bygder, tala med befolkningen och med kommunföreträdarna för att höra om de har fått några sådana löften. Det är bara tomt prat. Det finns ingen relevans i talet om några löften. Till Siw Persson: När det gäller de fyra huvudälvarna är bevarandevärdena lika stora med nuvarande NRL och med riktlinjerna för naturresurslagen. Därför finns det, herr talman, ingen som helst anledning att ta något särskilt beslut vad gäller dessa fyra huvudälvar, även om de nu inte får heta nationalälvar som centern och folkpartiet vill. Som en sista kommentar vill jag fastslå att när det gäller det kommunala sambandet och opinionen bland de förtroendevalda, både lokalt och regionalt, vill man slå vakt om älvarna och man vill ha ett nej till utbyggnad. Vad gäller Råneälven är förhållandet något annorlunda, men det kommer min partikamrat från Norrbotten att bättre kunna redogöra för. Skillnaden är stor, och det är inte det geografiska avståndet det gäller. Om Råneälven hade legat där Klarälven ligger hade det inte varit så. I vårt parti lyssnar vi till rörelsen.

Herr talman! I en partimotion från folkpartiet liksom i en partimotion från UETN vpk och i en motion från några socialdemokrater begärs att ett antal älvsträckor, bl.a. Strängsforsen i Klarälven, skall skyddas av naturresurslagen. Riksdagen avslog med stor majoritet liknande framställningar så sent som hösten 1986. Det är mycket märkligt att utskottet nu har svängt så hastigt. Bostadsutskottets majoritet har nu föreslagit riksdagen att bifalla motionerna. Skulle riksdagen följa det förslaget stängs möjligheten att pröva Strängsforsens utbyggnad enligt vattenlagen. En utbyggnad av Strängsforsen har vi i centern i Värmland sagt ja till, om sökandebolaget förpliktar sig att skapa 150 fasta arbetstillfällen i nordligaste Klarälvsdalen-— vi avser då inte de arbetstillfällen som behövs för utbyggnaden utan nya arbetstillfällen efter utbyggnaden. Om så inte sker säger vi i Värmlandscentern nej till en utbyggnad. Allt fler ansluter sig nu till den linjen och instämmer i våra krav. Varför då detta ställningstagande? Jo, Norra Finnskoga församling i Värmlands nordligaste del — det är Värmlands nordligaste församling — förlorar hastigt arbetstillfällen. Folk kan inte få arbete, och de arbetsföra, speciellt ungdomen, flyttar ut. 1962 hade församlingen 1 443 invånare. 1972 var man nere i 961, och vid senaste årsskiftet var det 641. Av dessa är 188 pensionärer. arbetsför ålder. Av dessa har mer än 250 gått emot att riksdagen skulle besluta att fridlysa Strängsforsen. De vill ha kvar möjligheten till prövning. De har insett situationens allvar och reagerat kraftigt. Det blir bara åldringar kvar. Skolor, affärer och serviceinrättningar dras in. Ljuset i bostäderna slocknar i ökad takt och bygden blir öde. Det är en vacker bygd som därmed går förintelsen till mötes. Den utvecklingen vill centern hejda. Stora kraftverksbyggen har skett som givit det svenska samhället mycket energi men bygden har inte fått något tillbaka för sitt fortbestånd. Tillräckligt starka krav har inte framförts härför, men det borde ha skett. Och det hade exploatörerna också haft råd med. Utbyggnaderna har givit goda vinster som till stor del borde ha gått till skapande av nya arbetstillfällen för att bevara bygden. Jag beklagar att så inte skett. Jag medger att en fors är en tillgång för en bygd, om bygden kan förbli levande, men vi kan nu se facit — forsen har funnits där men människorna har likafullt flyttat ut i snabb takt. Något måste ske. En sak som jag gärna vill klarlägga är att det i dag inte gäller att ta ställning till frågan om en utbyggnad eller ej. Frågan är om man skall ta bort prövningsrätten för en utbyggnad. Skall bygden kunna fortbestå måste åtgärder till, och då måste vi ha kvar prövningsrätten. Jag kan inte garantera vad sökandebolaget vill göra. Det är mycket som är oklart. Men jag vill ändå vara med och ge bygden och ett sökandebolag en möjlighet att presentera vad man vill och kan göra. Det blir en förhandlings 153 fråga. Men om prövningsrätten tas bort försvinner också möjligheterna att göra något. Jag har med andra ord inte utan vidare sagt ja till en utbyggnad, men jag liksom centern i Värmland kräver att kraftiga åtgärder vidtas. Utredningen om Branäs turistanläggning har pågått i snart 30 år. Anläggningen är belägen i den nedanför liggande församlingen Värmlands Dalby. Här borde det finnas möjligheter till sysselsättning, något som skulle vara positivt även för Norra Finnskoga. Men man har inte kommit till skott. En utredning av Knallarna — Bleckbergets turistanläggning i Norra Finnskoga — pågår. Detta projekt synes utgöra en av de bättre möjligheterna till sysselsättning. Dessa anläggningar skulle alltså kunna ge många fasta sysselsättningstillfällen, kanske 200, men härtill krävs ekonomiska satsningar. Även om staten satsar en del pengar är inte det tillräckligt för anläggningarnas tillkomst. Sökandebolaget för Strängsforsens utbyggnad borde kunna ställa upp med en rejäl summa, vilket skulle möjliggöra tillkomst och drift av anläggningarna. Då skulle också skuldsumman för investeringarna kunna nedbringas till en nivå som gjorde att driften av anläggningarna blev lönsam. Andra satsningar borde också kunna diskuteras — fiskodlingar, förädling av råvara, mindre industrier m.m. Det finns ett stort intresse för detta från sökandebolaget. Men sådana satsningar förutsätter givetvis en utbyggnad av forsen. Om emellertid prövningsrätten försvinner uppstår en allvarlig situation för bygden. Jag har i riksdagen starkt engagerat mig för glesbygdsfolkets intressen, och jag kan inte stillatigande acceptera bostadsutskottets förslag. Det kan bli ödesdigert om det förverkligas. Följden kan bli att en bygd ödeläggs. Sedan bostadsutskottets fridlysningsförslag blev känt i norra Värmland har andarna vaknat i bygden. Man har gått ut med namnlistor och bl.a. uppvaktat landshövdingen. Man anser sig nu ha en stark majoritet för att prövningsrätten skall finnas kvar. Människorna är rädda för framtiden. Det krävs möjligheter till utveckling om inte bygden skall ödeläggas. Man vill alltså få arbetstillfällen. En orörd Strängsfors kan inte på något sätt ersätta en levande bygd, som avfolkas på grund av bristande sysselsättning. Herr talman! En utbyggnad av Strängsforsen är ett lönande projekt, ett av landets bästa. Det kan ge god ekonomi och goda vinster. Men dessa skall enligt min uppfattning användas på ett sätt som säkrar bygdens fortbestånd och ger arbete och utkomst åt människorna. Vi behöver miljövänlig energi, och den finns i Strängsforsen. Vi bör medverka till åtgärder som kan ta bort kärnkraftsberoendet och skapa god hälsa. Det är god miljö. För mig, herr talman, är faktiskt cancersjukdomarnas bekämpande något mycket viktigt. Kan vi få fram bättre och säkrare energikällor är mycket vunnet. Vad är bättre miljö än att ge människor god hälsa? Arbete och utkomstmöjligheter för en bygds befolkning är också viktiga saker. Som Bertil Danielsson sade har sökandebolaget lagt fram ett förslag som innebär att själva forsen kan vara kvar. Det alternativet betyder dock en tredjedels lägre kapacitet än man hade tänkt sig. Fisket kan också räddas. Mitt resonemang, herr talman, leder fram till att om Värmlandscenterns krav på 150 fasta arbetstillfällen i norra Värmland efter en utbyggnad skall kunna tillgodoses inom en snar framtid, måste prövningsmöjligheten enligt vattenlagen bevaras. Det gäller att skapa resurser för en utbyggnad av Strängsforsen innan det är för sent. I reservation 8 till bostadsutskottets betänkande nr 9 yrkar Rolf Dahlberg, Knut Billing och Margareta Gard avslag på vpk:s, folkpartiets och socialdemokraternas motioner i denna fråga. Jag yrkar bifall till den reservationen. I övrigt följer jag centerpartiets ställningstagande i utskottet. Jag vill klart och tydligt säga ifrån att jag icke är i famnen på vare sig kapitalister eller andra. Jag är ute efter att ge Nordvärmland sysselsättningsmöjligheter och en miljö som kan ge hälsa.

Herr talman! Bertil Jonasson inledde med att säga att det är märkligt att utskottet har svängt. Det heter att löftena kunna ej svikas. Socialdemokraterna i Värmland gick ut 1979 med en valaffisch där vi sade att en röst på socialdemokratin är en garanti för att Strängsforsen skall vara räddad. Det vallöftet är nu infriat. Jag skall vara snäll mot Bertil Jonasson i dag, men jag kan väl säga så mycket att om vi skulle följa hans recept, skulle vi gå med tiggarstaven till exploatören Uddeholm. Vad har det bolaget gett tidigare? Jo, det har varit småpengar. Företaget har dragit sysselsättningstillfällen från Nordvärmland och har inte ställt upp för befolkningen. Därför är det en reaktion från bygden i dag när man vill ha forsen fridlyst. Det är detta det är fråga om. Det är ett önsketänkande som Bertil Jonasson gör sig till tolk för. Vid centerns distriktsstämma ställde Bertil Jonasson och andra representanter krav utan att sysselsättningstillfällena fanns med i bilden, men stämmans majoritet gick emot dem. Nu har centern här i riksdagen följt det ställningstagandet, så det finns inte anledning att käbbla om det. Sedan måste jag säga något om listan som Bertil Jonasson talade om. Det har överlämnats en lista till länets landshövding, men den listan tog man tillbaka i samma andetag. En handfull personer har ringt runt i Värmland och sagt: Visst skriver du på listan för att inte Petter i boa, handelsboden, skall tvingas lägga ner, osv. Det finns de som skrivit på brevet som inte vill kännas vid det i dag — Sven-Olof Ryen är en av dem. Jag tycker att kyrkan skall stå mitt i byn när vi talar om det här, så att inte någon står i riksdagens talarstol och citerar en artikel i Dagens Nyheter och säger att det är revolution i trakten. Lokalbefolkningen kommer säkert i nästa val att säga vad den tycker om sina företrädare i riksdagen, vem som hade rätt och vem som hade fel. Från socialdemokratisk sida emotser vi det valresultatet med mycket stort intresse.

Herr talman! Vi skall väl inte stå här och diskutera socialdemokratiska löften och valaffischer. Det kan vi lämna åt sidan, för vi vet hur det är med sådant i många fall. Magnus Persson säger att listan har tillkommit genom att några har ringt runt i Värmland. Jag har fått information om att bara personer från Norra Finnskoga församling har skrivit på listan. Det är inte ”runt Värmland”, utan det är bara den lilla biten längst norrut i Värmland, Magnus Persson. Människorna har svängt, för de har väl inte trott att riksdagen skulle ändra ett beslut så hastigt. När det nu har skett, har de reagerat för att få behålla sysselsättningen. Det är inte så, Magnus Persson, att vi är ute och springer med tiggarstaven till Uddeholm eller andra. Jag har tidigare sagt att jag tycker att de som har varit exploatörer där borde ha gett bygden åtskilligt tillbaka. Det har inte skett, och det har jag kritiserat. Jag skulle heller aldrig gå med på en utbyggnad av Strängsforsen, såvida man inte garanterar att någonting görs i stället. Det är där skillnaden ligger. Jag känner mer för folket i Nordvärmland och för sysselsättningen än så. Därför hoppas jag att det skall bli möjligt för nordvärmlänningarna att få ett stöd på ett eller annat sätt så att de kan bo kvar där de trivs och vill bo. Jag skulle gärna vilja fråga Magnus Persson: Vad kan ni från socialdemokratisk sida tänka er att göra i stället? Jag känner så mycket för en glesbygd att jag inte kan låta den bara dö ut, och mot den bakgrunden har jag tagit min ställning.
Herr talman! Bertil Jonasson börjar med att säga att vallöftena skall läggas åt sidan. Nej, det skall de absolut inte. Vallöftena skall vi infria, och det har vi gjort i det här fallet. När det gäller listan är det möjligt att jag sade Värmland, och det är nog riktigt att den har cirkulerat i Norra Finnskoga. Men det är ju rätt märkligt att när företrädare för pressen och andra vill se listan vägrar man att lämna ifrån sig den. Och det finns personer som har ringt till mig och sagt att de står på listan fastän de inte har skrivit på den själva. Jag kan inte här i riksdagens kammare uttala någon beskyllning mot någondera parten, men det är ganska märkligt när enskilda personer ringer till mig som riksdagsledamot och säger att deras namn finns på listan men att de icke har skrivit på den. Och listan överlämnade man aldrig till landshövdingen, utan den tog man tillbaka. Till slut frågade Bertil Jonasson: Vad vill socialdemokraterna göra för norra Värmland? Jo, först och främst vill vi bygga ut Branäs. Vi kommer att förverkliga Branäsprojektet, och det kommer att ge rätt många sysselsättningstillfällen. Vi skall självfallet titta över sysselsättningen i stort, och vi gör inte som Bertil Jonasson och omyndigförklarar alla genetiker och fiskebiologer som säger att den här sträckan uppe i Strängsforsen är ett måste för att förverkliga projektet Laxfond för Vänern. Det kanske ger mycket flera sysselsättningstillfällen både i norra Värmland och i övriga delar av Värmland, bl.a. i Vänerområdet. Om vi i de södra och norra delarna av Värmland kan hjälpas åt, då kan vi också skapa sysselsättning. Strängsforsens utbyggnad är ett kortvarigt och kortsiktigt alternativ, som inte ger någon varaktig sysselsättning.
Herr talman! Jag vet inte var den här listan finns och inte heller om den är tagen tillbaka. Det skall jag undersöka, Magnus Persson. Men en sak vet jag, och det är att väldigt många har ringt och sagt att de hade velat vara med på listan men hade kommit för sent. Att inte någon har = Prot. 1986/87:108 ändrat uppfattning under den här tiden kan jag inte heller garantera, för 22 april 1987 sådant kan ju hända. Kvar står i varje fall att den stora allmänheten, de som arbetar produktivt, är ängslig i högsta grad för den situation som håller på att uppstå. Herr talman! Vallöften är faktiskt löften, säger Magnus Persson. Det är bra, och då skall vi se om Branäsprojektet skall byggas ut. Det kunde väl vara på tiden, när man har hållit på att projektera i snart 30 år. Sedan vill jag säga till Magnus Persson att jag inte har omyndigförklarat genetikerna på något sätt. Man har hållit på med experiment och man har prövat olika metoder för att klara fiskefrågorna, för att man skall få mer lax osv. Jag kan inte garantera att detta har lyckats. Men man har utrett och prövat den frågan så länge att jag tycker att man skulle ha en dörr öppen för att sådana här metoder skulle kunna hjälpa norra Värmland att få sysselsättning. Då borde man ha prövningsrätten kvar.

Herr talman! Efter nästan tio års motionerande från vpk:s sida skall nu Strängsforsen fredas. Det är bra, men det är ändå något förvånande att detta beslut inte har fattats förrän nu. Såvitt jag kan se är det kanske ett nytt förhållande som talar för ett bevarande, nämligen det projekt som går under arbetsnamnet Laxfond för Vänern. Egentligen är detta inte heller något nytt argument, för det fördes fram redan i fjol när riksdagen avslog vpk:s förslag om fredande av forsen. Även om det i dag borde vara frid och gamman, då forsen äntligen räddas och riksdagen inte längre överlåter till regeringen att besluta om Strängsforsen, är inte glädjebägaren helt fri från lort och skräp. Den handlingsförlamning socialdemokraterna tidigare visat i fråga om Strängsforsen har inneburit att kapitalet i form av kraftbolag fått chansen att spela ut ett miljöintresse mot sina kortsiktiga vinstintressen. Jag beklagar att den handlingsförlamning som tidigare präglat ärendet nu också innebär att vi fått in kraftkapitalets intressen i form av en reservation i ärendet. Nåväl, nu räddas forsen. Men det är viktigt att ytterligare mått och steg tas. Inom den närmaste tiden måste följande åtgärder vidtas: Det s.k. laxfondsprojektet drivs på för att generera arbetstillfällen inom bl.a. turistnäringen. En arbetsplan för effektivisering av befintliga vattenkraftverk i Värmland upprättas och verkställs med det snaraste. Vidare måste anläggningen vid Branäs nu börja byggas, och i detta fall är det dags att regeringen tar bladet från munnen. En vattenkraftsavgift skall införas för att finansiera regionalpolitiska åtgärder och återföra tjänat kapital dit där det förtjänats. När det gäller att sätta sin tillit till Uddeholms Kraft eller något annat kraftbolag vill jag säga att dessa bolag innebär samma makter och samma kapitalanhopning som skapat den besvärliga situationen i norra Värmland. Finns det en sådan uppsjö av pengar, borde det vara möjligt att göra andra investeringar än att återigen billigt sälja ut naturresurser. Man kan fråga sig om den kraftiga exploatering av vattenkraften som skett 157 i norra Värmland är orsaken till att det trots allt bor kvar folk i dessa trakter. Svaret är självfallet nej. Är det nu så att dessa kraftbolag har så gott om tillgängliga medel som de tydligen har, av delar av debatten att döma, så vill jag föreslå att de instiftar en fond särskilt för norra Värmland, ur vilken man kan låna pengar för näringsinvesteringar till låg och fast ränta. Bolagen kan själva få föreslå om lånen skall vara både ränteoch amorteringsfria. Då kanske man kan börja återfå en viss tilltro till de makter som har sugit ut och söndrat denna del av vårt län.